Herr talman! Jag är inte förhandsanmäld till denna debatt, men med tanke på hur den har utvecklats vill jag under några minuter påminna om några saker som jag anser centrala i vår ekonomi. ”För att ekonomisk tillväxt skall kunna bidra till lösningen av våra balansproblem, måste dess främsta drivkrafter vara en utbyggnad av industrin och ökad produktion för export och för att ersätta import. Detta förutsätter en påtaglig ökning av sparande och kapitalbildning. Konsumtionens tillväxt måste alltså hållas tillbaka om byggandet för framtiden på nytt skall kunna komma igång. Detta gäller såväl privat som cffentlig konsumtion. Att åstadkomma ett ökat sparande och överföra detta till produktiva investeringar måste bli en av den ekonomiska politikens huvuduppgiftwr," Jag kan helt och fullt instämma i detta. Jag skulle lika gärna kunna säga att den socialdemokratiska oppositionen genom detta uttalande till fullo instämt i vad regeringen i det här avseendet redan har sagt. Samstämmigheten i det här avseendet betraktar jag som en stor tillgång. Men den är naturligtvis en tillgång endast under förutsättning att vi alla håller fast vid denna målformulering. Det är just insikten om nödvändigheten att hålla tillbaka konsumtionens tillväxt, både den privata och den offentliga, som väglett regeringen när vi utformat budgeten. Det är fullt klart att det inte finns utrymme för den ökningstakt när det gäller den totala konsumtionen som vi levt med under många år. Det utrymmet finns inte med hänsyn till vår bytesbalans, och det finns inte med hänsyn till det sparande som krävs för att vi skall kunna gå mot framtiden med tillförsikt. En åtstramning av konsumtionen är helt nödvändig. Men det är också helt nödvändigt att då se till att de ekonomiskt svaga, folkpensionärer och barnfamiljer, hålls skadeslösa. Och så har också skett i årets budget. När regeringen nu för fram en politik med denna inriktning kritiserar socialdemokraterna regeringen, ena gången just för åtstramningen och andra gången — ibland i samma andetag — för passivitet, för att regeringen ingenting gör. Det är inte särskilt hedervärt att skriva in konkreta målformuleringar i riksdagstrycket av typen ”hålla tillbaka privat och offentlig konsumtion” och sedan i olika talarstolar anklaga regeringen när den har modet att föra just denna nödvändiga politik. Det är inte särskilt imponerande att i riksdagstrycket skriva att vi måste hålla tillbaka privat och offentlig konsumtion och samtidigt kräva ökade livsmedelsoch hyressubventioner, som om ökade statsutgifter inte alls hade något samband med sparandet i ekonomin, och sedan ovanpå detta anklaga regeringen för att budgetunderskottet är för stort. Nej, ärade kammarledamöter, vi kan inte leka kurragömma med verkligheten. Om vi gör det, så bara förvärrar vi situationen. Vad debatt och analys mot bakgrunden av denna målformulering därför först och främst borde gälla är hur stort utrymme vi kan räkna med för den totala konsumtionen. Det utrymmet blir naturligtvis beroende på vilka bedömningar vi kan göra om exportförutsättningar samt om produktionsoch produktivitetsutveckling. De här bedömningarna är verkligen svåra att göra. De blir ju inte lättare av att de internationella organens bedömningar växlar, ibland från månad till månad. Men vi har också att ta ställning till fördelningen av detta konsumtionsutrymme mellan privat och offentlig konsumtion. Vi kan inte låtsas som om vi kan öka den ena delen utan att minska den andra, om vi har som mål att hålla oss inom det totalt tillgängliga konsumtionsutrymmet. Vi kan inte leka kurragömma med varandra och föra debatten som om det vore möjligt. Vi kan heller inte låtsas som om vi alla automatiskt kan kompensera oss för t.ex. höjda oljepriser eller höjda kaffepriser. Vi vet ändå var och en på ett personligt plan att kompensation för dessa ökade priser bara kan komma ur ökad produktion, ur ökad produktivitet. Herr talman! Jag vet att arbetsmarknadens parter inte ställer sig vid sidan av denna problematik. Jag vet att de kraftiga prisstegringarna är ett stort problem i deras förhandlingar. Jag vet också att de både i gemensamma arbetsgrupper och var för sig försöker att så långt det står i deras förmåga kartlägga vilka bedömningar de kan enas om. Visst finns det naturliga motstående intressen hos parterna. Men det finns också hos parterna en gemensam insikt om att företag inom den konkurrensutsatta sektorn måste ha internationell konkurrenskraft och lönsamhet, så att de kan bedriva forskning, utveckling och offensiva investeringar. Det är i en sådan utveckling som tryggheten för jobben finns. Och det är mot den bakgrunden som jag i olika sammanhang har sagt att den konkurrensutsatta sektorn bör få vara löneledande. Här har i dag, och även tidigare, sagts att regeringen är för passiv när det gäller lönerörelsen. Jag kan försäkra att jag personligen på olika sätt försöker hålla mig mycket väl underrättad om utvecklingen. Jag har många gånger här i kammaren och i andra sammanhang givit min klara anslutning till den svenska modellen — den modell där parterna på arbetsmarknaden har sin fulla frihet att under ansvar träffa avtal — och det gör jag fortfarande. Men jag är också klar över att regeringen har ett övergripande ansvar. Därför är jag och regeringen beredda att ta de initiativ som är möjliga för att underlätta avtalsrörelsen. Men det är också viktigt att säga — i varje fall är det min uppfattning — att sådana initiativ inte skall tas så, att de uppfattas som opåkallade inhopp i parternas förhandlingsarbete.

När det gäller den privata konsumtionen utgår jag från att vi alla i denna kammare är ense om att det besked som pensionärer och barnfamiljer har fått skall gälla. Och transfereringarna till de grupperna betyder att en styv procent i ökning av den privata konsumtionen är ett faktum på denna grund. Herr talman! Jag har velat påminna om att jag ser det som värdefullt att denna viktiga målformulering för den ekonomiska politiken gäller för både opposition och regering. Och jag uttalar förhoppningen att vi gemensamt skall ägna oss åt en analys av hur stort det utrymmet är och hur det sedan skall fördelas.

Herr talman! Statsministern ställer in sig i ledet av övriga borgerliga representanter här i dag, som först hårt angriper socialdemokratins förslag i den ekonomiska politiken och sedan slutar med den allmänna maningen till gemensamma insatser och ansvar. Vad är det för mening med att uppföra denna teaterföreställning varje gång? Alla våra förslag har ni sablat ner — Gösta Bohman i det allra högsta tonläget. De argument som Thorbjörn Fälldin använder är desamma som vi har hört tidigare. Han säger när det gäller livsmedelssubventionerna: Det är orimligt att kräva sådana. Här vill jag råda statsministern att studera en honom närstående tidning, nämligen tidningen Land, utgiven av LRF. Där anger man i dag att åtgärder mot matprisstegringarna är en av de avgörande insatser mot inflationen som över huvud taget kan göras i det här landet. Man begär ett krisprogram, där inflationsbekämpningen är central. Jag kan inte begripa att vi, sedan regeringens företrädare varit i gång här i sex timmar med olika intervall, ännu inte har fått någon som helst antydan om huruvida regeringen är beredd att göra någonting på det här området. Thorbjörn Fälldin ställer sig bakom samma formuleringar som de övriga regeringsföreträdarna använder, nämligen att det här får avtalsparterna först klara ut. Gunnar Nilsson och Curt Nicolin skall komma överens, innan Thorbjörn Fälldin är beredd vidta någonting inom den ekonomiska politiken. Accepterar Thorbjörn Fälldin denna uppläggning, som väl Gösta Bohman måste vara konstruktören av, att Svenska arbetsgivareföreningen skall ha vetorätt i den ekonomiska politiken? Är inte Svenska arbetgivareföreningen överens om åtgärderna kan den svenska regeringen inte företa sig någonting. Inflationen må sedan bli vad den vill. Lönerörelsen må gå hur den behagar. Curt Nicolin har blivit något slags allra överste manipulator av den borgerliga politiken. Jag undrar om centern verkligen kan vara med på detta. Ekonomiministern gjorde i sitt anförande ett scenario över 1980-talet, där han angav fyra förutsättningar som absolut nödvändiga för att vi skulle kunna klara den ekonomiska utvecklingen, undvika ett stort fall i reallönerna och undvika arbetslöshet. En av dessa fyra förutsättningar var fortsatt tillgång till kärnkraft — en nödvändig förutsättning för den svenska ekonomin under 1980-talet. Detta framförs av ekonomiministern i regeringen Fälldin. Jag utgår från att statsministern helt instämmer i denna bedömning.

Herr talman! Det är ju ingen nyhet för Kjell-Olof Feldt att uppfattningarna i energifrågan är delade i regeringen. Om Gösta Bohman, som hade anmält sig till ett långt anförande, använder en del av det till att framföra argument för linje 1 ser jag inget skäl att utnyttja någon minut av mina tio minuter till att tala för linje 3. Det har jag rika tillfällen att göra runt om i landet. Nog sagt om det. Sedan, Kjell-Olof Feldt: Är det ett hårt angrepp på socialdemokratin när jag läser upp ett avsnitt av er reservation, som ni betecknar som en central målformulering för den ekonomiska politiken, och säger att jag kan ansluta mig till det, eller om jag vänder på det och säger att ni därmed ger er anslutning till den politik som regeringen för? Vad ni säger konkret i reservationen är ju just detta att vi måste hålla tillbaka privat och offentlig konsumtion. Då pekar jag på uttalanden som ni gjort här och i vilka ni invänt mot just denna politik, som regeringen för. Jag pekar på att ni reser krav på ökade matsubventioner och ökade subventioner av hyrorna. Om ni inte kombinerar dessa utgifter med skattehöjningar, så leder de förvisso till en ökning av den totala konsumtionen jämfört med det konsumtionsutrymme som står till förfogande enligt den budget som regeringen lagt fram. Det lär vara ostridigt.

Då gäller det också att klara ut de rent fördelningspolitiska problemen när man sätter in skattehöjningarna. Jag menar att det är det som till sist förenar oss — jag hoppas att det fortfarande gör det — och att vi inser att vi inte kan upprepa misstagen från 1974 och 1975, då vi försökte komma ifrån problemen genom en överbryggningspolitik. Jag är, Kjell-Olof Feldt, beredd att säga att jag för egen del inte såg situationen helt klart 1973 och 1974.

Oljeprisstegringarna blev bestående, men detsamma gällde inte för de exportvaror som var stora till volymen och avgörande för de svenska exportinkomsterna. När prisfallet kom på dem men oljeprishöjningarna låg kvar uppstod gapet. Och det var ju så då att vi hade icke bara, för att använda det ordet, kompenserat oss för oljeprisstegringarna, utan vi hade dessutom i det svenska samhället en kostnadsutveckling som gick långt därutöver. Ni inleder er reservation med en formulering om att det redan 1976 stod klart att den svenska ekonomin stod inför stora svårigheter. Det är bra att ni erkänner det nu, men det hade varit ännu bättre om ni också hade konstaterat att vi får slita med sviterna av de misstag som gjordes 1974 och 1975 när det gällde den ekonomiska politiken — också under många år på 1980-talet. Jag har redan sagt att jag och mitt parti inte är utan skuld till detta. men naturligtvis är det också rätt att säga att den socialdemokratiska regeringen hade det avgörande ansvaret för den politiken. Vad var det som hände då? Jo, vi släppte fram en konsumtionsökning som inte hade sin grund i produktionsoch produktivitetsökning. Det är därför som jag sätter sådant pris på att ni socialdemokrater i reservationen säger just detta: skall vi kunna gå framtiden till mötes med tillförsikt, då måste vi disponera om ekonomin så att sparandet ökar. Det kan bara ske genom att vi håller tillbaka privat och offentlig konsumtion. Detta är inget skall på socialdemokratin. Vad jag var förvånad över var inte att ni reser sådana krav, som är ägnade att eliminera en del av prisstegringarna för familjerna. Nej, det som förvillar är att ni inte redovisar hur den totala ekvationen skall gå ihop. Till sist till frågan, om jag accepterar att den ene eller den andre har vetorätt. Jag har inte mött någon som har gjort anspråk på att ha vetorätt för den ekonomiska politiken. Det är accepterat runt om att den fastställs slutligen och endast av Sveriges riksdag; det finns ingen vetorätt för någon utanför riksdagen i det avseendet. Men för att leka med ord så är vetorätt, Kjell-Olof Feldt, något som man i samband med avtalsrörelser medvetet har infört, och det är väl också något som alla slår vakt om. Parterna är försedda med stridsmedel, som de kan använda i detta umgänge. Men att flytta över denna stridsrätt till att gälla här i riksdagen är en tanke som aldrig har föresvävat mig. Jag är litet förvånad över att sådana tankar kan röra sig i huvudet på Kjell-Olof Feldt.

Herr talman! Jag har i flera timmar lyssnat till företrädare för den borgerliga regeringen. De har gjort enorma ansträngningar för att inte säga ett enda ord om den ekonomiska politik som skall föras under 1980. Det har varit total tystnad på den punkten. När nu riksdagen bestods det evenemanget att statsministern trädde in i debatten, trodde jag i min enfald att han skulle kunna förnya diskussionen och föra upp den på en högre nivå än hans ministrar har lyckats göra. Men det gjorde han inte. I stället valde han att ställa en rad krav på socialdemokratin om att åstadkomma den politik som regeringen inte förmår. Thorbjörn Fälldin för ett alldeles för enkelt resonemang om utrymmet för konsumtion. Vad alla är rädda för är ju att inflationen i år drar i väg så att kostnaderna för näringslivet skjuter i höjden på ett orimligt sätt samt gröper ur köpkraften för de enskilda individerna. Jag behöver bara påminna om vad som hände under de tre föregående åren, då köpkraften för den genomsnittliga industriarbetarfamiljen sjönk med 2 500 kr. Det var ett resultat av inflationen. Det är just det vi nu vill undvika med tanke på de konsekvenser det kan få för vår långsiktiga ekonomiska utveckling. Jag bara konstaterar att Thorbjörn Fälldin tydligen inte har förstått i vilken fälla han har lurats av Gösta Bohman när det gäller hänvisningen till arbetsmarknadens parter. Gösta Bohman säger att de först skall komma med förslag innan regeringen kan göra någonting. Det har han sagt flera gånger i dag. Om regeringen företar sig något på det ekonomisk-politiska området, så ingriper man i löneförhandlingarna, säger han. Först måste arbetsgivarna och löntagarna ha gjort upp. Ni är välkomna till kanslihuset, säger Gösta Bohman. Men regeringen tycks själv inte vilja komma ut ur det huset för att göra något åt saker och ting. Thorbjörn Fälldin avslöjar inga hemligheter när han säger att uppfattningarna i energifrågan är delade inom regeringen. Ja, men nu gällde det förutsättningarna för Sveriges långsiktiga, ekonomiska utveckling, som landets ekonomiminister har beskrivit för oss. Han gjorde alldeles klart att en grundläggande förutsättning för att reallönerna inte skall falla, sysselsättningen försvagas och tillväxten avta är att vi har tillgång till kärnkraft. Nu kan naturligtvis regeringen ytterligare en månad springa på olika linjer i energifrågan. Men ni måste ändå samla er kring en ekonomisk politik. Det borde ni ha gjort i dag. När nu ekonomiministern bjöd in till den långsiktiga debatten — det var hans stora bravurnummer, äntligen var det någon som vågade se in i framtiden och tala om för folket vad som krävdes för att nå resultat — så får vi höra att statsministern inte är införstådd med den beskrivningen. Sådana beskrivningar får ekonomiministern göra i sina långa anföranden, de angår inte mig, säger han.Så litet statsminister är jag, talar Thorbjörn Fälldin om för oss.

Herr talman! Jag förstår inte varför Kjell-Olof Feldt har ett sådant brinnande behov av att försöka översätta vad jag har sagt. För den krets som finns här i kammaren tror jag det inte behövs några översättningar. Alla har nog samma förmåga som Kjell-Olof Feldt att uppfatta vad jag säger. Lämna dessa översättningsövningar till något tillfälle när de verkligen behövs. När det gäller energifrågan är det fullt klart — och det har vi hederligt redovisat — att det råder skilda uppfattningar mellan partierna i regeringen. Vi har även förklarat att vi såsom partier är beredda att acceptera vad folket säger i folkomröstningen. Jag hoppas att detta fortfarande gäller också för socialdemokraterna. Jag tycker att Kjell-Olof Feldt skall tala litet tystare om att springa på olika linjer. I denna fråga är ju socialdemokratin inte någonting sammanhållet och helt. Man kan lika gärna tala om att springa på olika linjer när det gäller socialdemokraterna. Jag sätter värde på att man accepterar att människor får fatta individuella beslut i denna fråga. Beträffande hänvisningen till att det skulle finnas några objektiva fakta när det gäller ekonomin vill jag bara ta ett exempel. Det påstods under sommaren och hösten 1978 också här i denna kammare att det skulle gå förskräckligt illa, om inte den dåvarande regeringen kom till skott och beslöt att de aggregat som då var färdiga skulle få laddas. Att vänta skulle kosta det svenska samhället miljoner kronor per dag. Det skulle bli problem med elförsörjningen. Det är nu ett och ett halvt år sedan dess. Inget av dessa aggregat är laddade än i dag. Någon elbrist har inte förekommit. Att säga att man har kört någon oljekondens, därför att dessa aggregat inte har varit i gång, lär inte heller vara möjligt. Såvitt jag vet har oljekondens körts bara såsom spetskraft. Då var emellertid väldigt många beredda att stå upp och svära på att elströmmen från dessa kärnkraftverk var oundgängligen nödvändig också i det korta perspektivet. Jag har frågat några gånger offentligt och kan göra det också här: Om de två aggregat som det då var fråga om hade laddats — vilket inneburit 10 TWh — vem här i Sverige skulle ha köpt denna elström? Jag kan inte se att det skulle ha funnits så många spekulanter på den. Om man tar så fel på elbehovet på ett och ett halvt år, hur skall man då kunna tro att kärnkraftsivrarnas prognoser för 1990 är säkrare? Även en annan verklighet har korrigerat kärnkraftsivrarna. Många var beredda att satsa mycket på att vi 1985 skulle ha ett behov av 159 TWh. För den skull behövde man bygga 13 aggregat påstod man. Verkligheten har korrigerat kärnkraftsivrarna även när det gäller den prognosen. För att få plats med dessa aggregat måste man ta el i anspråk för områden som inte alls var i fråga 1975. Så har verkligheten korrigerat kärnkraftsivrarna sedan 1975. Jag försökte också säga, Kjell-Olof Feldt. att inflationen är det stora gisslet. Jag vill påminna om att det inte går att automatiskt kompensera sig för en inflation som kommer utifrån, typ oljeprishöjningar eller kaffeprisstegringar. Om vi gör det, späder vi ytterligare på inflationen. Det finns exempel bakåt i tiden. Det var detta som hände — och med en sådan brutal effektivitet att vi i Sverige fick en kostnadsutveckling. som tog marknadsandel efter marknadsandel från våra företag. Just de misstag som vi då gjorde tvingade fram den ekonomiska politik som genomfördes 1977. Den innebar att det svenska näringslivet började få tillbaka sin konkurrenskraft. Nu har vi fått en ny smäll, och det är därför som jag försökte säga att vi kan inte räkna med automatisk kompensation för detta. Men det viktigaste och det som egentligen var skälet till att jag gick in i debatten var att jag uppfattar det som positivt att ni socialdemokrater i er reservation säger: ”Konsumtionens tillväxt måste alltså hållas tillbaka om byggandet för framtiden på nytt skall kunna komma igång. Detta gäller såväl privat som offentlig konsumtion.” Det är en besk medicin som ni skriver ut, men det är en anslutning när det gäller den beska medicin som regeringen har skrivit ut, och det sätter jag värde på. Det intressanta efter den här debatten är: Står socialdemokratin kvar vid den ordination som man har gett det svenska folket? Det fanns ju några turneringar i Kjell-Olof Feldts replik som tydde på att man inte var beredd att ta konsekvenserna av vad man själv har skrivit i sin reservation. I så fall beklagar jag det, för jag är fortfarande övertygad om att det är den inriktning som kommer till uttryck i regeringens proposition och den socialdemokratiska reservationen, som är nödvändig om vi skall kunna se framtiden an med tillförsikt. Det är klokt av oss att inse detta nu och i dag. Ju förr vi inser detta, ju förr vi drar konsekvenserna, ju förr får vi den positiva utveckling som vi alla åstundar, ju förr ökar tillförsikten inför framtiden.

Herr talman! Finansutskottet tecknar i sitt betänkande en bild av svensk ekonomi med vissa påtagligt mörka inslag och pekar på en rad allvarliga aktuella problem. Sett i ett längre perspektiv finns det dock en rad faktorer som motiverar en något mer nyanserad bild. En central fråga är t.ex. den faktiska produktionsutvecklingen i svenskt näringsliv. Under 1950-talet ökade industriproduktionen i genomsnitt med 4 96 per år. Under 1960-talet var ökningen drygt 6 20, och 1970-talet bjöd på en ökningstakt på knappt 2 Ze per år. 1970-talets siffra kan naturligtvis förefalla blygsam, men mot bakgrund av att stora delar av vår basindustri drabbades av nära nog en total utslagning under mitten av 1970-talet är det ändå en hygglig siffra. Den antyder att det under hela 1970-talet fanns mycket expansiva och konkurrenskraftiga företag, som förmådde att kompensera nedgången inom andra industrisek torer. Det tyder alltså på en betydande vitalitet och överlevnadsförmåga i svenskt näringsliv. Övergången från en extremt hög ökningstakt under 1960-talet till en mycket måttlig sådan på 1970-talet innebar självfallet stora påfrestningar för samhället. 1960-talets tillväxttakt gav goda förutsättningar för både en kraftig utbyggnad av den offentliga servicen och en ökning av den privata levnadsstandarden. Det var många som tog för givet att 1970-talet skulle erbjuda ungefär samma goda tillväxtbetingelser som 1960-talet. Det fanns inga förutsägelser i slutet av 1960-talet som antydde motsatsen. Därför är det naturligt att den snabba scenförändring i ekonomin som vi har bevittnat starkt har bidragit till en överdrivet pessimistisk syn på framtidsutsikterna. Under förutsättning av att vi klarar strukturomvandlingen av svensk industri och inte låser fast oss i en omodern industristruktur bör 1980-talet kunna ge oss en ökad tillväxttakt i ekonomin. 1970-talet bör alltså i detta avseende beteckna något av en vändpunkt. Mycket talar alltså för att 1980-talet för med sig gynnsammare förutsättningar för svenskt näringsliv. I tekniskt avseende t.ex. har inte svensk industri halkat efter konkurrenterna, vilket ibland görs gällande. Detta belyses väl av en undersökning som refereras i en skrift ifrån Industrins utredningsinstitut. Där visas att ledande svenska företag ligger väl framme inom olika teknikområden. Under efterkrigstiden har Sverige inom många sektorer nått den teknologiska fronten. Denna frontställning bibehålls även i dag. I vissa fall flyttar man fram sina positioner. I forskningsskattekommitténs betänkande Stimulans av forskning och teknisk utveckling anges också att företagens kostnader för den egna forskningsoch utvecklingsverksamheten har ökat kraftigt under 1970-talet. 1973 satsade företagen av egna medel 2,1 miljarder på teknisk forskning och utveckling. 1979 var motsvarande siffra 4,9 miljarder, dvs. drygt en fördubbling på sex år. Mot bakgrund av den ibland mycket mörka bild som ges av läget inom svenskt näringsliv finns all anledning att peka på den omfattande förnyelse som trots allt äger rum inom industrin. Mer behöver självfallet göras. Speciellt behöver näringslivssektorn byggas ut ytterligare när det gäller bredden, och framför allt behövs en ökad differentiering av vissa regioners industriella utveckling. En förnyelseprocess av betydande omfattning är dock på gång. Det är värt att notera när man diskuterar detta lands framtida ekonomi. Det är mot den här bakgrunden man skall se en del av de aktuella ekonomiska problemen. Underskottet i bytesbalansen t.ex. är inte på mer än 2 Ze av BNP. Detta är naturligtvis på sikt 2 96 för mycket, men det är ingen katastrofalt hög siffra om man ser till industrins totala produktionspotential. Detta kan jämföras med att vi ger 1 90 av BNP i u-hjälp. Ingen hävdar väl att det belopp vi ger i u-hjälp är så högt att det hotar vår ekonomi och vår stabiliseringspolitik. Balans i ekonomin förutsätter emellertid en utbyggnad av näringslivssek torn. Det förefaller alla talare hittills i dag att vara helt överens om. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att underlätta expansionen av näringslivet. Tillgången på riskvilligt kapital är dock alltjämt en begränsande faktor i varje fall sektorsvis. Nyligen har kapitalvinstkommittén fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att lätta på dubbelbeskattningen av aktievinster såsom har skett redan i en rad andra länder. Vidare har regeringen lagt fram förslag om att det avdrag som får göras på skatten inom skattefondsparandet ökas, vid aktiesparandealternativet, från 20 till 30 90. Viktiga steg har tagits för att vrida den svenska ekonomin på rätt kurs i förhållande till det läge den befann sig i 1976, när den första trepartiregeringen tillträdde. Dessa åtgärder och den nya inriktningen av den ekonomiska politiken har regeringen fullföljt, senast nu i årets finansplan. Det har också noterats och kommenterats i finansutskottets betänkande, där finansutskottet i stort sett delar regeringens bedömning. Det krävs dock ett långsiktigt arbete innan målet är nått. Genom budgetförslaget som lagts i år har det första steget tagits för att dämpa den offentliga sektorns expansion. Detta är av största vikt för att skapa utrymme för den nödvändiga expansionen av industrisektorn. Där finns också, som jag tidigare nämnde, mycket betydande utvecklingsmöjligheter, som man inte får glömma bort när man bedömer den ekonomiska utvecklingen. Låt mig ta ett exempel. Från Verkstadsföreningen har nyligen anförts att verkstadsindustrin årligen behöver nyanställa 18 000 verkstadsarbetare för att hålla planerna. Man behöver också införa mycket av ny teknik. Det finns ett stort uppdämt behov i svenskt näringsliv — det har omvittnats från flera talare tidigare, och jag kan bara vitsorda det. Jag har också tidigare visat att det i företagen sker en ordentlig satsning på teknisk utveckling, men den skulle behöva följas upp av en helt ny och mer framtidsinriktad investeringsaktivitet. Regeringen har under remissbehandling forskningsskattekommitténs betänkande Stimulans av forskning och utveckling. När remissomgången är klar finns det underlag för regeringen för att lägga fram ett förslag till ytterligare stimulans av företagens forskning och utveckling. Regeringen har i budgetpropositionen också föreslagit väsentligt ökade resurser till forskningen, bl.a. via styrelsen för teknisk utveckling, STU. Det här är en avgörande bas för den investeringsaktivitet och den förnyelseprocess som måste finnas i svenskt näringsliv. En nödvändig uppgift för oss alla är naturligtvis att minska oljenotan. Det finns emellertid anledning att varna för överdriven dramatik när man för en debatt om oljenotans storlek. Notan är stor, men den måste ställas i relation till inkomsterna från exporten och möjligheterna att öka exporten. Ekonomen Sven Grassman åberopades här tidigare av Gunnar Nilsson. Jag skulle vilja notera att Grassman i skilda debattinlägg hävdat att oljenotan under 1950-talet motsvarade en nästan lika stor andel av vår export som under 1970-talet. Efter oljeprisstegringarna 1973 pressades oljenotans andel av BNP något mer än under 1950-talet. Därefter har dess andel av BNP minskat något. Om Sverige haft samma tillväxt som OECD i genomsnitt skulle oljenotans andel ha minskat ytterligare. Grassman hävdar i något av sina inlägg att oljenotan på både lång och kort sikt — och både före och efter oljekrisåret 1973 — inte på något avgörande sätt påverkat utbytet av vår utrikeshandel och därigenom vår levnadsstandard. Det kan förefalla vara ett sensationellt påstående, men otvivelaktigt är det så att vi genom prishöjningar på våra exportprodukter relativt väl lyckats balansera de ökade kostnaderna för oljeimporten. I en inflammerad kärnkraftsdebatt finns det naturligtvis anledning för dogmatikerna bland kärnkraftsanhängarna att överdramatisera oljenotans storlek. Det är emellertid ett dåligt sätt att komma undan den egentliga sakfrågan i kärnkraftsdebatten — nämligen kärnkraftens risker. Det är ju riskerna med kärnkraften som är orsaken till att en omröstning kom till stånd. Socialdemokraterna svängde inte i sin inställning till en omröstning på grund av vårt oljeberoende. Att vi nu har en omröstning framför oss är enbart betingat av att det den 28 mars 1979 inträffade en olycka vid kärnkraftverket Three Mile Island och att denna olycka fick till följd att även den socialdemokratiska partiledningen blev varse kärnkraftens risker. Vad man kan förmoda är att om motsvarande olycka inträffat i Sverige, så hade vi i dag inte stått inför en omröstning om kärnkraften. Den socialdemokratiska partiledningen skulle i det läget sannolikt ha valt att ansluta sig till centerns linje, dvs. på samma sätt som åtskilliga andra socialdemokrater runt om i landet gör — detta oberoende av oljenotans storlek. Socialdemokraterna bör ha ett erkännande för att de insett problemen i svensk ekonomi — att de gjort det framgår ju av reservationerna till finansutskottets betänkande. Men det betänkliga är att det recept man skriver ut när det gäller näringspolitiken innebär ingen vitamininjektion för svensk industri. Det är snarare så att den medicinering man föreslår medför allvarliga risker för bestående men. Socialdemokraterna tycks nämligen inte inse behovet av förnyelse i industrin. Man löser förvisso inte alla problem, som man tycks tro, med strukturutvecklingsfonder, branschplanering, statlig styrning av näringslivet etc. Vi måste i stället främja och uppmuntra till förändring och utveckling — annars löper vi risken att skapa ett gigantiskt industrimuseum av det svenska näringslivet. Den modell som jag som industriminister förordar för samhällets roll i näringslivets strukturomvandling har de båda trepartiregeringarna givit prov på alltsedan 1976. Den innebär en samverkan mellan samhälle, näringsliv och fackföreningsrörelse. Den innebär att man åstadkommer lokalt och regionalt anpassade lösningar som är påverkade i mycket stor utsträckning av det lokala facket, företaget och berörda kommuner. Den innebär inte att man sitter centralt i kanslihus eller inom myndigheterna och pekar ut hur svenskt näringsliv skall se ut i detalj. Tvärtom — det är en modell som är marknadsanpassad men som ändå ger stort utrymme för samhälleliga och fackliga hänsyn. Man kan säga att denna modell inte har socialismens och planhushållningens stelhet och risker för felsatsningar. Den har heller inte kapitalismens nackdelar i form av att det endast är det renodlade vinstintresset som styr de dispositioner man vidtar. Socialdemokraterna kräver nu att 25 96 av vinsterna under 1980 skall avsättas till ett räntelöst investeringskonto, som får disponeras för investeringar under förutsättning av fackets tillstyrkan. Vidare skall en arbetsgivaravgift på 0,5 26 jämte indragning av vad man kallar övervinster gå till en strukturoch utvecklingsfond. Denna fond skall styras av representanter för de fackliga organisationerna. Vad man kan konstatera är att industriinvesteringarna trots allt ökade under 1979. även om de inte kom upp till en tillfreds Hande niva. Denna ökning kom efter två års kraftiga minskningar. Enligt prognoserna finns det anledning att vänta en ökning även under 1980. Jag vill inte heller påstå att denna ökning är tillfredsställande, men det rör sig i rätt riktning. Jag tycker nog att finansutskottets majoritet är väl pessimistisk i sin bedömning av utvecklingen under 1980. Dess värre är det så att ett genomförande av det socialdemokratiska förslaget till näringspolitik allvarligt skulle försämra förutsättningarna för lönsamhet i investeringarna. Föreslagna åtgärder skulle i viss omfattning hota avkastningen på riskkapitalet i företagen. Vi är alla överens om att tillgången på riskvilligt kapital måste öka i näringslivet. Hur skall det vara möjligt att få mera kapital till näringslivet, om avkastningen på det egna kapitalet i företagen ytterligare minskar genom samhällets insatser? Hur skall man få allmänheten att spara inom denna sektor. om man inte tillåter en rimlig avkastning på satsat kapital? Hur skall man, som nu sker i debatten, kunna klandra de personer som föredrar att sätta sina slantar i t.ex. fastigheter, när man inte tillåter att sparande i produktiva investeringar i näringslivet ger minst samma avkastning? Det är viktigt att notera att socialdemokraternas förslag inte innebär mer pengar till industrin. Tvärtom, det minskar i stället tillströmningen av pengar till näringslivet. Detta finner jag betänkligt i den socialdemokratiska näringspolitiken, och det är också en stark restriktion när man försöker öka möjligheterna till tillväxt och stabilitet i samhällsekonomin. Sammanfattningsvis måste man dess värre konstatera att oppositionens alternativ till regeringens ekonomiska politik skulle innebära en ytterligare påfrestning för en redan ansträngd ekonomi. Som jag visat står vi inför ett antal besvärliga år innan svensk ekonomi åter befinner sig i balans. Problemen är dock på intet sätt oövervinnerliga. Det finns ingen grund för svartmålning. Det finns tvärtom betydande och lovande utvecklingsmöjligheter i svenskt näringsliv, vilka det gäller att ta till vara. Genom en fortsatt satsning på och förstärkning av konkurrenskraften för näringslivet kan vi åstadkomma den nödvändiga expansionen av näringslivssektorn. Detta blir ett av de viktigaste målen för den ekonomiska politiken under 1980-talet. Av avgörande betydelse för vårt lands ekonomiska och industriella utveckling blir dock av allt att döma händelserna de närmaste månaderna. Gunnar Nilsson var nyss inne på den frågan. Jag vill inte gå in på en polemik med Gunnar Nilsson, men jag skulle som en allmän kommentar till hans intressanta inlägg vilja säga, att det inte är någon överdrift att instämma med Gunnar Nilsson och peka på att vi samhällsekonomiskt står inför ett vägskäl. Hittills har stabiliseringspolitiken varit relativt framgångsrik. Avgörande för hur vi bemästrar den situation vi har framför oss är emellertid den anda i vilken den ekonomiska politiken fortsättningsvis skall bedrivas. Det måste finnas en grundläggande vilja till samförstånd, om den ekonomiska politiken skall ha utsikt att bli framgångsrik. I den andan får man då vara beredd att diskutera i termer som traditionellt brukar hänföras under rubriken samhällskontrakt. Självfallet finns det ingen anledning att ifrågasätta arbetsmarknadens parters självständighet liksom deras förmåga och kompetens att teckna avtal i medvetande om den samhällsekonomiska situationen. Å andra sidan — och det var Gunnar Nilsson inne på — är förutsättningarna för en lugn och sansad avtalsrörelse givetvis att övriga samhällsekonomiska komponenter är kända eller i varje fall överblickbara. Regeringen har för sin del gått en väsentlig bit på väg med den senaste skattereformen. Det finns också enligt min uppfattning anledning att ha en hög beredskap för att djupfrysa eller till produktiva investeringar kanalisera de företagsvinster som går utöver vad som kan betraktas som normalt. Det bör också finnas anledning att diskutera långtgående insatser för att bemästra prisutvecklingen. Över huvud taget finns det anledning att förutsättningslöst diskutera helheten med målsättning att skapa samförstånd på bred bas beträffande den ekonomiska politiken. Endast på detta sätt kan i detta konjunkturläge den ekonomiska stabilitet säkras som är en förutsättning för att klara sysselsättning och näringslivets utveckling.

Herr talman! Här har talats mycket om prishöjningar och om den inflationsdrivande ekonomiska politiken. Jag vill begränsa mitt inlägg till hur människor i vanliga inkomstlägen upplever prisoch löneutvecklingen. Bort med moms på maten och införande av ett effektivt prisstopp på alla dagligvaror är ett välbekant vpk-krav som behandlats av riksdagen vid upprepade tillfällen. Även om en ökad andel av befolkningen ställt sig bakom kravet har de politiskt ansvariga ständigt avvisat förslaget. Men efter den chockhöjning av priserna som skedde under januari månad i år, främst när det gäller livsmedel, så har nu samlade grupper av människor reagerat starkt och insett att så här kan prisutvecklingen när det gäller livsnödvändiga varor inte få fortsätta. Hela fackliga organisationer, såsom Metall med 450000 medlemmar bakom sig, har därför krävt prisstopp på maten. Sveriges arbetsledareförbunds ordförande har helt enkelt ställt samma krav som vpk: Bort med moms på maten. Andra fackliga ledare instämmer i de ställda kraven. Utöver de fackliga organisationerna, som mer och mer känner av sina medlemmars tryck och krav på agerande i prisfrågan, har bönderna genom sin organisation tagit upp samma fråga. De som producerar våra livsmedel ifrågasätter bl.a. rimligheten i att närmare hälften av den totala prishöjning som drabbar konsumenterna ligger utanför deras förhandlingsuppgörelse. Av den totala prishöjningen på 1 500 milj.kr. fick jordbrukarna och vissa delar av förädlingsindustrin 850 milj.kr. i den senaste uppgörelsen. Den övriga delen av prishöjningarna hamnade dels hos handeln genom höjda handelsmarginaler, dels hos staten genom ökad mervärdeskatt, vilken fungerar så att skatten läggs på slutsumman av priset på en vara. Detta betyder att ju högre utförsäljningspriset är, desto mer skatt får den enskilde konsumenten betala till staten. Som exempel redovisas fördelningen av mjölkprishöjningen. Mjölken höjdes som ni vet i den senaste omgången med 25 öre per liter. Av detta fick producenten — jordbrukaren — 17 öre, handeln 3,5 öre och staten 4,5 öre. I det här sammanhanget blir även små öresbelopp stora summor. Varje öre i höjning motsvarar räknat på dagens mjölkkonsumtion 15 milj.kr. Den senaste prishöjningen betydde alltså att handeln ökade sina inkomster med nära 50 milj.kr. Och för staten betydde det ökade momspålägget nära 70 milj.kr. i ökade inkomster enbart på mjölkprishöjningen. Detsamma gäller ostpriset. Varje höjd tioöring betyder 10 milj.kr. enligt samma beräkning. Prisuppgörelsen gav jordbruket rätt att höja ostpriset med 85 öre. Men den slutliga höjningen blev 1:80 kr. för de flesta ostsorter. Detta gav partioch detaljhandeln ca 60 öre och staten genom moms 35 öre. I merinkomst fick handeln ytterligare 60 miljoner och staten ökade sina inkomster med 35 miljoner på konsumenternas bekostnad. Enbart partioch detaljhandelns ökade marginaler betydde en merkostnad för konsumenterna på ca 400 milj.kr. Frågan är om det är ett acceptabelt system att handelns vinster är knutna till varupriset på det sätt som gäller i dag. Kostnaden för handeln kan ju inte skilja särskilt mycket om de säljer oxfilé eller blodpudding, för att ta samma exempel som bekymrade handelns företrädare på den s.k. handelns dag nyligen. Deras bekymmer var att det inte bara är konsumtionen som sjunker, utan att folk mer och mer tvingas över från att köpa oxfilé till att köpa blodpudding och då minskar handelns intäkter. Nu är det väl inte den uteblivna oxfilén som vanliga konsumenter är mest bekymrade över — det finns andra och viktigare livsmedel som de tvingas avstå ifrån eller minska konsumtionen av genom prishöjningarna. Främst gäller det minskningen vid inköp av de baslivsmedel som vi inte kan undvara men som drabbats allra hårdast av prishöjningar. Under januari månad i år har priserna på baslivsmedlen höjts med 8,1 96 enligt prisoch kartellnämndens uppgifter. Som jämförelse kan nämnas att den allmänna prisnivån i konsumentledet har ökat med 3 20 under samma tid. Sammantaget har livsmedlen under åren 1976-1979, om man räknar in januari 1980, stigit med 44,2 Ze. Då ingår samtliga livsmedelssortiment. Baslivsmedlen har under samma tid stigit jämförelsevis mera. Frågan är också om det mervärdeskattesystem vi har är rimligt. Är det acceptabelt att staten utnyttjar prishöjningar på livsnödvändiga varor, exempelvis baslivsmedel — prishöjningar som hårdast drabbar de ekonomiskt sämst ställda, pensionärer och barnfamiljer — för att öka statens inkomster? Vpk har alltid ifrågasatt detta orättfärdiga skattesystem och även visat på andra vägar att öka statens inkomster. Jag behöver inte upprepa dessa förslag, de finns dokumenterade i många riksdagsprotokoll. Den borgerliga regeringen går i stället den motsatta vägen och minskar livsmedelssubventionerna. Den faktiska situationen är nu den att bara ca hälften av den betalda momsen på samma sortiment går tillbaka till konsumenterna. Vad man minst kan kräva är väl att den ökade momsinkomst som staten tar in på varje prishöjning används som en form av återbäring till konsumenterna. Hyran är vårt andra ekonomiska gissel. Under senare delen av 1970-talet har hyreshöjningarna varit stora. Förra året slogs alla rekord med täta hyreshöjningar och räntehöjningar under hösten. Hyran för samma jämförelsetid från 1976 t.o.m. januari i år har för en vanlig bostadsrättslägenhet stigit med 53,7 20. För många är numera bostadskostnaden den tyngsta posten familjernas ekonomi, då hyran tar nästan en fjärdedel av inkomsten. Utgifterna för mat och hyra har sedan 1976 nästan fördubblats. Vad detta betyder för en löntagare i en vanlig inkomstklass, som under samma tid fått sin realinkomst sänkt med ca två månadslöner, är inte särskilt svårt att räkna ut. Därtill kommer nu att 1980 hotar att bli ännu dyrare för löntagarna än de värsta åren på 1970-talet. Regeringens förda ekonomiska politik med höjda matpriser och höjda hyror har tillsammans med magra avtalsuppgörelser urholkat köpkraften för landets löntagare. Detta har varje löntagare själv kunnat konstatera, och det har olika fackförbund också kunnat dokumentera. Framför allt har det drabbat låginkomsttagare, barnfamiljer och pensionärer. De som redan hade en ansträngd ekonomi, har således fått ännu svårare att få ekonomin att gå ihop. Regeringens ekonomiska politik, som kunde ha skyddat och kompenserat dessa utsatta grupper, har i första hand gynnat de rika och högavlönade. De olika skatteomläggningarna har gett mest åt dessa grupper, medan de andra fått vara med och betala för omläggningarna. Regeringens budget och finansplan skärper nu ytterligare svångremspolitiken. Regeringen drar in på livsmedelssubventionerna, vilket medför ännu högre matpriser. Samtidigt drar man in på bostadsbidragen i ett läge då de tvärtom borde höjas. Regeringen har gjort helt klart att man inte kommer att ingripa mot prisoch hyreshöjningarna, och dessutom varnar man de fackliga organisationerna för att kompensera löntagarna för prisstegringarna. Löntagarna och de fackliga organisationerna står därför inför en mycket svår avtalsrörelse. Snart har fyra månader gått sedan avtalen gick ut, men fortfarande har ingenting hänt. LO-ordföranden Gunnar Nilsson har tidigare sagt att lönekraven blir tvåsiffriga. och då ger de ändå inte ens full kompensation för den förlorade reallönen. Svenska arbetsgivareföreningen har med hänvisning till regeringens ekonomiska bedömningar avvisat alla lönekrav. Enligt Svenska arbetsgiva reföreningen finns det inget utrymme för löneökningar. Det finns inga vinster, och om det finns några så måste de bli kvar i företagen. De skall användas för att skaffa fler jobb. Det är vad SAF påstår. Men sanningen är ju faktiskt den att storföretagen inom verkstadsindustrin redovisar kraftiga vinstökningar, oljebolagen och bankerna likaså. Det finns alltså pengar i samhället för ordentliga lönelyft, som landets löntagare behöver. Det krävs rejäla löneökningar för att kompensera både inträffade och kommande prisstegringar. Det krävs också någon form av garanti från regeringen att man inte på samma sätt som efter förra avtalsuppgörelsen omedelbart genom olika åtgärder korrigerar förhandlingsresultatet. Detta är viktigt för löntagarna. I regeringens finansplan beräknades inflationen till 7 0 för hela år 1980, uch utrymmet för löneökningar till detsamma. Men efter mindre än en månad har regeringens budget redan spruckit. I dag bedöms prishöjningarna bli mellan 12 och 16 26, eventuellt ännu högre. I detta läge växer kraven inom de fackliga organisationerna på ett omedelbart prisstopp på livsmedel. Med ett prisstopp på livsmedel och olja för bostadsuppvärmning skulle de fackliga organisationerna få en nödvändig grund och utgångspunkt för kommande förhandlingar. I en offensiv lönerörelse, kombinerad med ett effektivt prisstopp, skulle löntagarnas köpkraft kunna hållas uppe och en del av reallönesänkningen kunna återtas. Det framstår också av andra orsaker som helt nödvändigt att införa ett sådant prisstopp. Och det är uppenbart att den nuvarande regeringen måste tvingas till en sådan åtgärd. Mot bakgrund av det svåra utgångsläget inför lönerörelsen och den nu mycket starka opinionen för krav på prisstopp vore det värdefullt om de fackliga organisationerna med kraft drev detta krav mot regeringen. Jag anser själv som fackligt förtroendevald inom Kommunal, där övervägande delen av medlemmarna är lågavlönade, att detta vore en bra upptakt för avtalsrörelsen, som kunde mobilisera löntagarna för en offensiv lönerörelse mot regeringens svångremspolitik. Regeringens ekonomiska politik, som borde vara inriktad på att skapa förutsättningar för bevarad köpkraft och standardförbättringar, är i stället löntagarfientlig och riktad mot landets löntagare. Herr talman! Flera företrädare för regeringen har i debatten sagt att de är beredda att vidta åtgärder för att underlätta lönerörelsen. För löntagarna är det då viktigt att få svar på följande frågor, som jag vill ställa till den nu frånvarande regeringen men som också kan riktas till utskottet. Anser ni att löntagarna har rätt att kompensera sig för prisoch hyreshöjningar och ta igen det man förlorat i köpkraft? Är ni i så fall också beredda att stödja det fackliga kravet på ett omedelbart prisstopp på livsmedel och olja för bostadsuppvärmning? Detta är två enkla frågor som kan besvaras med ett ja eller nej, men de är av stor betydelse för landets löntagare i den kommande avtalsrörelsen. Om svaret blir nej vill jag ställa en följdfråga: Hur höga prisstegringar tänker ni tillåta, innan ni är beredda att ingripa — 10, 20 eller 30 26? Hur mycket mer skall en löntagare förlora i köpkraft, innan ni sätter stopp för prisstegringarna?

Herr talman! Debatten här i dag har belyst regeringens passivitet när det gäller att bekämpa inflationen både i det politiska arbetet med inflationen och i den debatt omkring inflationen som har förts här. Vi är nu tillbaka i det läget att Sverige har en högre inflation än genomsnittet av OECD-länderna. Det är alltså samma situation som rådde under den förra trepartiregeringens olyckliga tid. Sverige tillhör de länder som har den högsta inflationen. Ja, självfallet har Storbritannien, med sin konservativa regering, en extremt hög inflation, som är ännu värre än vår, men Sverige är nu, liksom under den förra trepartiregeringens tid, återigen med bland de länder som har det i särklass sämsta ekonomiska läget. Passiviteten både i debatten och i handlandet torde hänga samman — inte enbart, men delvis — med den borgerliga oviljan att diskutera och ta sig an de orsaker till inflationen som så att säga stör den borgerliga samhällssynen. I stället vill man ta till skenförklaringar för att söka avleda intresset från de verkliga problemen. Priset i vilseledande argumentering togs nog i dag av Gösta Bohman genom det sätt på vilket han ville lyfta fram den offentliga sektorn såsom boven i dramat när det gäller konkurrensen om resurserna och inflationen. Gösta Bohman sade att den offentliga sektorn nu tar i anspråk mer än 60 26 av BNP och att det därmed blir en kollision mellan den offentliga sektorns resursanspråk och den privata sektorns, vilket har inflationsdrivande effekt och skapar obalans. Det är en fullkomligt ovidkommande siffra som Gösta Bohman har använt i debatten. Det är uppseendeväckande, tycker jag, att en finansminister tar till den typen av demagogisk argumentering. Den offentliga sektorns resursanspråk är drygt 30 Ze av bruttonationalprodukten, inte drygt 60 20. Vad Gösta Bohman gör är att lägga till alla transfereringar som går genom den offentliga sektorn. Men transfereringarna är ju privat konsumtion som omfördelas till annan privat konsumtion. Om vi tycker att transfereringarna är riktigt utformade eller inte får vi diskutera i debatten om fördelningspolitiken. De har att göra med skattepolitiken och hur man skall ta in pengarna, men transfereringarna har ingenting att göra med de resursanspråk i ekonomin där den offentliga sektorn står i konkurrens med den privata, eftersom transfereringarna är en del av den privata konsumtionen. På den punkten är alltså den siffra som Gösta Bohman använt — och som ju används mycket ofta i den konservativa propagandan — fullständigt ovidkommande och osaklig.

Alltså är också en del av de resursanspråk som verkligen används i den offentliga sektorn i själva verket ett stöd för industrin och för den verksamhet som bedrivs inom den privata sektorn — genom den offentliga servicen och investeringarna. Med de mycket allvarliga skadeverkningar som inflationen medför vore det verkligen angeläget att vi i stället för den här typen av skendebatt ägnade oss åt de allvarliga och reella orsakerna till inflationen. Oljepriserna har tagits upp mycket i debatten, och självfallet har de stor betydelse för inflationen. Men vi får inte göra det så lätt för oss som att helt och hållet göra inflationen till ett oljeproblem. De mönster för prisbildningen och inflationens uppträdande, som vi har kunnat se under 1970-talet, fanns betydligt tidigare än när oljechocken kom 1973-1974. Den s.k. stagflationen, dvs. att arbetslöshet och inflation uppträder tillsammans, är ett begrepp som myntades långt innan oljechocken. Det visar nya mönster i utvecklingen av den internationella ekonomin. De är mycket allvarliga, och vi måste diskutera hur de ser ut om vi skall kunna komma åt den inflation vi har i dag. Det finns många olika orsaker till det gemensamma uppträdandet av arbetslöshet och inflation, något som alltså fanns före oljechocken och som sedan förvärrats. Jag skall av tidsskäl inte försöka att systematiskt gå igenom dessa orsaker. Men när det gäller sysselsättningsdelen vill jag hänvisa till sysselsättningsutredningens betänkande, i vilket man ganska utförligt analyserar arbetsmarknadens förändrade funktionssätt och hur det bidrar till detta gemensamma uppträdande av arbetslöshet och inflation. Jag skall i stället gå in på en annan fråga som mera direkt berör de beslut vi skall fatta här i dag med anledning av finansutskottets betänkande. Jag tänker på prisbildningen och hur den går till i företagen. Prisbildningsmekanismerna i framför allt de stora företagen har avlägsnat sig ganska långt från de läroböcker som man tydligen studerar och uppenbarligen har stor tilltro till inom regeringen. Det är bl.a. den gamla tanken att minskad efterfrågan leder till prisfall, medan ökad efterfrågan leder till prishöjning. Under 1970-talet har vi kunnat konstatera hur stora företag svarat på en försämring av marknaden med att faktiskt höja priserna, en pervers prisbildning som faktiskt finns belagd i en lång rad fall. Det har också gjorts ett antal studier, framför allt i USA, som verkligen styrker att storföretag beter sig på detta sätt. Om försäljningen minskar söker man kompensera bortfallet av intäkter genom att höja priserna. Det är klart att sådana försök bara skenbart blir till fördel om marknaden korrigerar dem genom att konsumenterna minskar sina köp av varor som blir allt dyrare. Den viktiga slutsats man kan dra är att mycket stora företag med en långsiktig produktionsplanering uppenbarligen kan bortse från tillfälliga förluster av marknadsandelar. För dem är det av överordnat intresse att upprätthålla prisnivån på lång sikt. De stora företagen har också ofta resurser att bära de kortsiktiga förluster som man tvingas acceptera för att upprätthålla en långsiktigt hög prisnivå. Den ökade koncentrationen i industrin, som har lett till uppkomsten av en lång rad större konglomerat, har gjort att en mängd stora företag har kommit att dominera allt fler marknader. Det finns studier som visar efterkrigstidens utveckling i olika typer av marknader i USA. På marknader som har en låg koncentrationsgrad fungerar prissättningen ofta så som den beskrivs i dessa nationalekonomiska böcker. Det blir prishöjning vid högkonjunktur och prisfall när tiderna blir sämre. Men det intressanta är att det motsatta beteendet präglar de marknader som har en hög koncentrationsgrad. Där är prishöjningarna avsevärt mycket större under lågkonjunkturer än under bättre tider. Det här är ingen hemlighet som bara forskare känner till. Förhållandet erkänns också öppet av företagsledare. Chefen för US Steel t.ex. kallar beteendet att upprätthålla en hög prisnivå för prisdisciplin. Det är en ironisk beteckning om vi tänker på vad konsumenternas organisationer här i Sverige menar med prisdisciplin. Men i detta fall menas alltså med prisdisciplin att aldrig i onödan sänka priserna, oberoende av marknadens beteende. Den slutsats som är viktig att dra är att i den mån prisbildningen styrs snarare av långsiktiga planeringsöverväganden och administrativa beslut i företagen blir det också lättare att faktiskt bekämpa prishöjningar med priskontroll och prisstopp. Det är självfallet mycket svårare att tillämpa prisregleringar om marknaden verkligen styr. Då är det väldigt svårt att hindra genomslag av marknaden. Men i den mån det är fråga om administrativa beslut och planeringsbeslut är det också lättare att med prisreglering, prisstopp och priskontroll bekämpa inflationen. Den slutsatsen måste vi dra inför den nya typ av inflation som har vuxit fram i Sverige liksom i väldigt många andra västländer. Den olyckliga politiken har nog förts att den borgerliga regeringen har avlövat SPK, det priskontrollerande organet, i stället för att stärka det. Vi socialdemokrater har i en partimotion, i reservationen 5 till detta betänkande och i en enskild motion 265 pekat på att vi vill stärka SPK:s ställning i stället för att försvaga den. Vi måste utvidga prisstoppen och priskontrollerna till en lång rad andra viktiga varuområden. Man måste ta lika allvarligt på inflationsbekämpningen och forskningen kringinflationen som man gjort när det gäller energin, där samhället har givit stora resurser när det gällt forskning och att ta fram konkreta handlingsprogram på olika områden. Med samma allvar borde man ge prisbekämpningen resurser. Det gäller både att ta fram en målinriktad forskning och att ta fram handlingsprogram på olika områden. Det gäller alltså att stärka SPK:s ställning. Forskningen måste inriktas på en förändring av prisbildningsmekanismerna i de stora företagen. I detta avseende bedrivs redan forskning utomlands med intressanta resultat av den typ som jag just har refererat.

Det är angeläget att detta arbete påbörjas skyndsamt på bred bas och med stort allvar, eftersom inflationen är ett verkligt svårt samhällsont. Inflationen är en fördelningsfråga, vilket forskaren Roland Spånt har påpekat nyligen. Inflationen i Sverige i år kommer att omfördela inemot 50 miljarder kronor från de sämre ställda till de bättre ställda. Den summan motsvarar ungefär en fjärdedel av den privata konsumtionen, alltså en mycket stor omfördelning av pengar. Inflationen bidrar i mycket hög grad till den osäkerhet om framtiden som har präglat debatten här förut i dag och som har lett till ett stopp för industriinvesteringar i ny kapacitet. Inflationsklimatet gynnar spekulativa och improduktiva penningplaceringar på den tekniska utvecklings och den ökade produktions bekostnad som många talare här i dag har sagt sig vara överens om. Jag yrkar bifall till reservationen 5.

Herr talman! Det var en intressant, kanske mera vetenskaplig framställning som Mats Hellström här gav om prismekanismen. Jag tycker nog att vi i utskottet har behandlat hans motion ganska välvilligt. Vi vet inte riktigt hur mycket sanning och verklighet som ligger bakom hans tankegångar om hur priserna utformas i företagen, men vi har ändå skrivit så att tanken är att man skall ägna ökad uppmärksamhet åt de här frågorna i vetenskapliga sammanhang. Sedan ställer jag mig något tveksam till om det kommer att bli så väsentliga resultat av en hårdare priskontroll som han hoppas, men det får vi se så småningom. Jag skall därefter gå över till att uppehålla mig vid en del frågor som sammanhänger med Sveriges ekonomiska relationer med utlandet, men till en början vill jag framföra några synpunkter på den ekonomiska politiken i stort. Som många talare redan påpekat, föreligger överensstämmelser på många punkter mellan regeringspartierna och oppositionen både om arten och storleken av de problem som svensk ekonomi f. n. står inför. Jag skulle vilja understryka att de är allvarligare än en del företrädare för regeringspartierna har givit uttryck för. Det kunde då vara naturligt att förorda, som Björn Molin har gjort i olika sammanhang, senast under allmänpolitiska debatten, att man skulle söka komma fram till en överenskommelse över partioch blockgränserna. Jag är övertygad om att i och för sig stora sympatier finns inom regeringspartierna för en sådan politik. Jag håller också med Björn Molin, när han förklarar att det faktum att socialdemokraterna, som när de befann sig i regeringsställning aldrig tog någon hänsyn till oppositionens önskemål annat än när de var piskade därtill, inte bör få spela någon avgörande roll. När man från socialdemokratiskt håll nu ibland framför önskemål om s.k. breda lösningar, är det självfallet att sådana förutsätter en viss samstämmighet både när det gäller hur problemen uppstått — dvs. vari dessa egentligen består — och hur man bör söka lösningarna. På båda dessa punkter saknas enligt min uppfattning de nödvändiga förutsättningarna för att komma till mera omfattande överenskommelser. Härtill kommer att den nuvarande socialdemokratiska partiledningen alldeles uppenbart inte är intresserad av kompromisslösningar annat än på sina egna villkor utan i stället föredrar konfrontationspolitik. Detta bekräftade indirekt också Kjell-Olof Feldt tidigare i dag, då han förklarade att socialdemokratins mål står i väsentlig grad i total strid med de borgerligas — eller hur orden nu exakt föll. I och för sig kan det i dag vara mindre viktigt att understryka hur de sorglösa löneförhandlingarna under den socialdemokratiska regeringstiden kommit att påverka den ekonomiska utvecklingen ända fram tilli dag. Det är flera parter som får vara med och dela på ansvaret härför. Men det var också en hel del andra saker som hände under den socialdemokratiska regeringstiden och som försvårar en ekonomisk återhämtning. Man fick genom inflationsutvecklingen ett allt starkare skattetryck. Detta har man trots intensivt socialdemokratiskt motstånd först efter trepartiregeringens tillkomst kunnat hejda genom införande av indexreglering. Först under den senaste tiden tycks det har gått upp för allt flera socialdemokrater att vårt skattesystem, och speciellt marginalskatterna, lägger en allvarlig hämsko såväl på enskildas som småföretagens vilja att göra önskade arbetsinsatser. Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang också nämna att både trygghetslagarna och MBL i sig visserligen syftade till att skapa större effektivitet och'arbetsglädje inom företagen. Redan när MBL antogs drev emellertid socialdemokratin och vpk varje fråga till lottning — socialdemokraterna befann sig ju då i minoritet — för att utan hänsyn till den andra hälften av riksdagen få igenom sina önskemål. Det är nödvändigt — och börjar också inses av allt fler socialdemokrater — att vi i dag snabbt måste se över dessa lagar. De har på åtskilliga punkter inte alls givit de resultat som man på en del håll räknade med. Vidare bör nämnas att en legal och en förmodligen mindre legal frånvaro skapat planeringsoch andra svårigheter inom näringslivet som man också måste analysera i nuvarande allvarliga läge. Kanske vi för snabbt genomfört en del i och för sig önskvärda förmåner. Socialdemokratin har en helt annan uppfattning om dagens svårigheter. Detta framgår exempelvis av det envisa framförandet av kravet på en strukturfond. Det är i realiteten inget annat än den första lilla duvan som sänds ut för att testa klimatet för löntagarfonder. Man låtsas tro att bristen på kapital är den viktiga — och kanske t.o.m. den centrala — förklaringen till att investeringarna nu ligger på en alltför låg nivå. Men samtidigt konstaterar man att många företag f. n. tycks föredra att placera sina tillgångar på räntebärande konton i stället för att göra investeringar. Dessa två ståndpunkter går väl i och för sig inte ihop. Vad som verkligen inträffat under de gångna fem tio åren är att företagens eget kapital i genomsnitt sjunkit under en acceptabel miniminivå. Detta i sin tur medför att företagen många gånger anser investeringarna bli för riskfyllda. En ökning av likviditeten måste sålunda vara en integrerad del av den allmänna företagspolitiken. Dessutom ligger ju inte pengarna stilla i bankerna utan kommer till användning i andra företag. Nu söker man från socialdemokratisk sida hävda — trots att kapitalbildningen sålunda icke är det enda väsentliga problemet — att en sådan strukturfond dels skulle kunna användas till att bidra till finansieringen av investeringarna, dels skulle kunna hålla tillbaka lönekraven. Men vi vet ju mycket väl, vilket Lars Tobisson påpekade under den allmänpolitiska debatten och som också har framkommit i dagens debatt, att löntagarna vid bedömningen av sin standardförbättring kallt räknar med vad de får i lönekuverten och vad de kan köpa för dessa pengar. Vem räknar in det förhållandet att hans barn kanske kommer att gå i en bättre skola eller att han kommer att få en bättre sjukvård vid en ansvällning av den offentliga sektorn? För att återgå till vad Mats Hellström nyss sade vill jag framhålla att den offentliga sektorn kan vara produktiv för näringslivet. Det beställs givetvis produkter av den offentliga sektorn som tillverkas av det privata näringslivet och som därför är av betydelse. Men det är inte det centrala i detta sammanhang, utan det centrala är att det är det privata näringslivet som ger skatteinkomster och de produkter och löner som de enskilda räknar med vid löneförhandlingarna. Mot bakgrund av denna inställning till kontanta löner resp. förbättringar av de varor som den offentliga sektorn ställer till de enskildas förfogande kan man fråga sig: Hur mycket mindre tillfredsställande kommer det inte att te sig att löntagarna skall avstå en del av sina möjliga lönehöjningar till några abstrakta lönefonder? Om man från socialdemokratisk sida tror att strukturfonder skulle kunna vara av värde för den ekonomiska utvecklingen, är det ju inget som hindrar löntagarna från att driva sina löneförhandlingar på samma sätt som man alltid har brukat och därefter själva avstå 0,5 96 eller ända upp till 3 20 av lönen för att skapa fonder av det här slaget. Men problemet ligger inte här. Hur många gånger skall det — bl.a. från denna talarstol — behöva sägas att inga investeringar kommer till stånd, hur mycket pengar som än finns tillgängliga, om inte investeringarna bedöms bli lönsamma? Det gamla förslaget om strukturfonder är ett av de få mer konkreta uppslag som framförts i den socialdemokratiska partimotionen om finanspolitiken. Och det är intressant att LO-chefen Gunnar Nilsson just nu tycks ha kommit underfund med att införande av sådana inte är en framkomlig väg. I övrigt har man från socialdemokraternas sida i stort sett nöjt sig med mera allmänna talesätt, och man framför få konkreta förslag. Jag skall dock ta upp ett par sådana konkreta förslag från reservation 1. Socialdemokraterna önskar införa prisstopp — tydligen utan ett motsvarande lönestopp. Prisstoppet skall i första hand gälla hyror och livsmedel. Vad livsmedel beträffar har vi ju redan i dag ganska betydande subventioner, även om regeringens politik väl går ut på att gradvis minska dessa. Det socialdemokratiska förslaget innebär en kraftig ökning av subventionerna och sålunda av budgetunderskottet. Det är oklart hur långt socialdemokraterna önskar gå, men att det måste röra sig om åtskilliga miljarder kronor är uppenbart. Varifrån skall dessa pengar tas? Att subventionera bort t.ex. en 10-procentig höjning av livsmedelspriserna skulle i grova tal kosta 4,5 miljarder kronor. Skall skatterna höjas? Nej, förmodligen inte, eftersom en annan punkt på det socialdemokratiska programmet är ”en skattepolitik som inte höjer levnadskostnaderna”. Kvar står då ett ännu högre budgetunderskott än det vi nu räknar med. Är det möjligen betydande indragningar av nu utgående budgetanslag på olika områden som socialdemokraterna syftar på? Vad sedan hyreskostnaderna beträffar kan konstateras att vi f. n. inte har några generella hyressubventioner i vanlig mening. Det finns endast bostadsbidrag och räntesubventioner. Det kan väl knappast vara tal om att subventionera bort hyreshöjningar på grund av stegringar i oljepriserna, höjningar av räntor och kommunala avgifter etc. genom att gradvis göra ändringar i låneräntorna? Man skulle sålunda vara tvungen att införa en ny form av subvention. Redan uppvärmningskostnaderna för hyresfastigheter kan grovt räknat uppskattas till 20-25 miljarder kronor. Redan en 10-procentig höjning av oljepriserna skulle sålunda försämra budgetläget med flera miljarder kronor. Sedan allt detta sagts kan man konstatera att det är givet att en lugn avtalsrörelse är av stor betydelse. Man måste därvid hålla i minnet att den väntade produktionsförbättringen redan nästan totalt är intecknad för ökade utgifter till pensioner, barnbidrag etc. Vilka lönehöjningar man än driver fram, kan dessa därför icke resultera i någon konsumtionsökning av betydelse, annat än om man skulle ytterligare skära ner investeringarna eller öka vår låneskuld till utlandet. Därmed har jag väl också i stort sett svarat på Karin Nordlanders raka frågor. Det är möjligt att man i ett senare stadium skulle kunna tänka sig någon form av prissubventioner på de områden som har nämnts i den socialdemokratiska reservationen. Men man måste komma ihåg att det kommer tillbaka på ett annat område. Det går inte att höja standarden utöver vad produktionen tillåter, annat än om man, som jag nyss sade, genomför dessa ökningar av skulderna eller minskar investeringarna och därigenom får utrymme för konsumtion. Och härmed är jag inne på Sveriges ekonomiska relationer till utlandet. I den socialdemokratiska partimotionen deklareras att vi även fortsättningsvis skall ha en öppen ekonomi. Detta innebär i klartext att grundprincipen för vår utrikeshandel skall vara fri import och export. Detta borde i och för sig vara naturligt för ett land som är så beroende av sin utrikeshandel för att kunna bibehålla sin levnadsstandard. Man måste också komma ihåg att en generös importpolitik i realiteten också är en förutsättning för att vår export obehindrat skall kunna utvecklas. Icke desto mindre är det glädjande att samtliga demokratiska partier här står på samma linje. Bland de ekonomiska medel som skulle kunna underlätta en lugn avtalsrörelse nämns ”en aktiv valutakurspolitik”. Härmed torde man — som framkommit i andra sammanhang — åsyfta en höjning av den svenska kronans värde. Härigenom skulle importpriserna sänkas, samtidigt som exportföretagen skulle få större exportsvårigheter. Socialdemokraterna hävdar nämligen också att de devalveringar som tidigare tillgripits inte medfört motsvarande lägre svenska exportpriser utan i stället utnyttjats för prishöjningar. I och för sig vore det naturligtvis glädjande om läget var sådant att man hade anledning och möjlighet att återställa den svenska kronans tidigare internationella värde. Det skulle ju vara ett klartecken på att allt nu åter var välbeställt. Men så är som bekant inte förhållandet. I den socialdemokratiska partimotionen sägs det vidare att devalveringarna har medfört ytterligare förluster av våra marknadsandelar utomlands. Detta är nog ett tvivelaktigt påstående — det var Gösta Bohman tidigare i dag inne på — både med hänsyn till den tidsperiod det gäller och i vad avser strukturen på vår export. I de beräkningar som kunde ge vid handen att vi har fått en icke oväsentligt förbättrad exportandel, måste man nog räkna med att det finns strukturförändringar som inte har kommit fram. Det har också framhållits i den nationalekonomiska debatten. Men under alla förhållanden kan det knappast vara ett skäl för att vi i dag ytterligare skulle försämra vår konkurrenskraft genom en appreciering. Jag vill i detta sammanhang också framhålla att vi ofta koncentrerar oss på våra exportprodukters konkurrensförmåga. En minst lika viktig fråga är hur våra industrier skall klara sig på hemmamarknaden i konkurrens med utländska produkter. Detta problem är betydligt mindre undersökt, och jag skulle föreställa mig att det vid en vikande högkonjunktur kan vara lättare att på detta område uppnå väsentliga förbättringar i vår handelsbalans. Det är ju så att varje minskad importmiljon är av precis lika stort värde som en ökad exportmiljon ur bytesbalanssynpunkt. I den socialdemokratiska partimotionen kritiseras regeringen, som redan framgått av dagens debatt, för att olika siffror i försörjningsbalansen inte längre är riktiga. Vad utrikeshandeln beträffar är det ju, sedan konjunkturinstitutets rapport och finansplanen utarbetats, numera klart att våra importkostnader på grund av nya oljeprishöjningar kommer att gå i höjden och att vår bytesbalans därför troligen blir sämre än det underskott på 12 miljarder som man tidigare räknade med. I stället för ett underskott på 12 miljarder kan man riskera att få ett underskott som uppgår till 16, kanske 20 miljarder kronor. Härtill kan man göra några kommentarer. Oljesituationen har ställt hela världen inför utomordentligt allvarliga problem. Redan 1978 hade OPEC länderna ett sammanlagt exportöverskott på över 50 miljarder dollar, dvs. mer än 200 miljarder svenska kronor. Samtidigt som oljepriserna nu åter kraftigt drivs i höjden är det ett känt faktum att OPEC-länderna inte har förmåga att använda mer än en del av dessa oerhörda överskott för inköp av investeringsvaror och andra produkter. Det betyder med andra ord att världen i övrigt totalt sett kommer att ha ett underskott i sin bytesbalans. För OECD-ländernas del har den senaste utvecklingen medfört, som även sägs i den socialdemokratiska reservationen, att dessa länders samlade bytesbalans gått ner från ett överskott på 10 miljarder dollar 1978 till ett underskott på 30 miljarder dollar 1979. Varje försök från ett land att åstadkomma jämvikt måste, i varje fall på kort sikt, innebära att underskottet för ett annat land blir så mycket större. Man kan också som ett räkneexempel konstatera att oljeprisernas ökning från 1978 till början av detta år — och vi har kanske inte sett slutet på höjningarna ännu för i år — innebär en försämring av vår betalningsbalans med omkring 15 miljarder kronor. Går vi ytterligare några år tillbaka i tiden blir siffran givetvis ännu större. Det innebär att vi utan dessa oerhörda prishöjningar skulle ha haft ett betydande bytesbalansöverskott 1979 och 1980 i stort sett vara i balans. Denna utveckling är sålunda knappast regeringens fel. Sedan kan man naturligtvis alltid diskutera om dessa höjningar i någon mån kompenserats av prishöjningar på våra exportprodukter. Socialdemokraterna kommer i sin partimotion med några allvarliga anklagelser mot de svenska företagen och speciellt de stora. Sedan man konstaterat att det föreligger vissa oklarheter i statistiken beträffande valutaflödena till och från Sverige hävdar man helt frankt att dessa åtminstone delvis måste bero på ”brott mot nuvarande valutalagstiftning”. Att så skulle förekomma i de stora företagen är redan i sig mycket osannolikt. De har både revisorer, riksbank och egna tjänstemän som med största säkerhet skulle omöjliggöra en sådan verksamhet, i varje fall i någon större omfattning. Här har man verkligen lyft ner debatten på en låg nivå. Det finns därför heller ingen anledning att tillskapa en väldig byråkrati för att noggrannare övervaka valutalagstiftningens efterlevnad, som socialdemokraterna begär. Men samtidigt hävdar man i reservationen, utan något som helst bevis, att den osäkerhetspost i valutakalkylen som av en särskild utredning uppskattats till mellan 6 och 10 miljarder kronor och som enligt finansplanen angivits till 8 miljarder kronor i stället borde sättas till endast 6 miljarder kronor eller i varje till ett några miljarder kronor lägre belopp. Härigenom bortfaller sålunda plötsligt några miljarder av det valutasvinn som finansministern räknat med. Syftet härmed måste vara att få vårt bytesbalansunderskott att te sig ännu allvarligare. Men då kan man ju inte samtidigt använda det högre underskottet som bevis för olagliga transaktioner, för då har det ju inte varit så mycket som försvunnit på ett sätt som man inte känner till. Slutligen vill jag än en gång understryka vikten av att lönerörelserna får en realistisk inriktning och bidrar till att svensk ekonomi åter kommer i balans. Ur denna synpunkt är det illavarslande att höra Kjell-Olof Feldt här i dag hetsa upp sig och kanske löneförhandlarna med uttalanden om vilka jättelika vinster aktieägarna nu kammar in. Kjell-Olof Feldt vet naturligtvis mycket väl att dessa vinstökningar i företagen måste ses mot bakgrunden av tidigare förlustår. Vi är ännu långt ifrån en rimlig förräntning av aktiekapitalet. Och vilken roll spelar nu i realiteten aktiestegringarna i fördelningspoli tiken? Aktiebolagens totala utdelningar rör sig om mellan 1,5 och 2 miljarder kronor enligt kapitalmarknadsutredningen. I väsentlig del lyfts dessa av försäkringsbolag, stiftelser och andra korporationer. Till enskilda går endast omkring 15 26, dvs. omkring 300 miljoner. Den totala lönesumman uppgår däremot till åtminstone 200 miljarder. Utdelningen till privatpersoner är sålunda grovt räknat 0,15 20 av lönesumman. Det vore önskvärt att Kjell-Olof Feldt visade litet större sinne för proportioner när han nu befinner sig i en position där han kanske på ett allvarligt sätt kan påverka löneförhandlingarna i en för landets ekonomi ofördelaktig riktning.

Fru talman! Alla är överens om att det ekonomiska läget är långt mer bekymmersamt än vi trodde bara för en månad sedan. De höjda oljepriserna, de nedjusterade prognoserna hos OECD och hos våra stora handelspartners och de svenska företagens reaktion på den internationella ekonomiska utvecklingen har skapat en ny situation, som på en del punkter gjort regeringens finansplan inaktuell. Det är värt att notera att också den alternativa försörjningsbalans som socialdemokraterna redovisar i sin reservation nu justeras ned av flera ekonomer. I t.ex. det senaste numret av Ekonomiskt Perspektiv. som SE-Bankens ekonomer ger ut, ges en långt mer pessimistisk bild än vad socialdemokraterna gör i sin reservation. Alla är också överens om att denna pessimism innebär att bördorna ökar för det svenska folket. Men skall en politik där åtstramning av privat och offentlig konsumtion är en del kunna föras, kräver det samförstånd över traditionella blockgränser och ett samförstånd mellan regering och arbetsmarknadens parter. En åtstramningspolitik kan aldrig genomdrivas med en rösts majoritet här i riksdagen. När bördorna ökar blir fördelningsfrågorna desto viktigare. Bärkraften, förmågan att bära ökade ekonomiska påfrestningar, är ju olika fördelad mellan olika folkgrupper. Arne Gadd kritiserade alldeles nyss här i talarstolen bristen på finanspolitik. Han menade att finanspolitiken satts på undantag av den nuvarande regeringen. Han gav också en felaktig bild av de partipolitiska motsättningarna kring finanspolitiken på 1930-talet. Som socialdemokrater så ofta gör när de betraktar historien buntade han ihop liberaler med konservativa. Bertil Ohlin och stora grupper av det liberala partiet tillhörde Stockholmsskolan i den ekonomiska politiken och stod bakom krispolitiken. Men det går inte riktigt ihop när Arne Gadd dels kritiserar den hårda penningpolitiken, dels kritiserar budgetunderskottet. Den framgångsrika politiken under 1978 innebar en kombination av finans-, penningoch valutapolitik.

Mot den bakgrunden tycker jag att kritiken mot penningpolitiken faller. Den pessimism som jag talat om gäller inte minst industriinvesteringarna, som är avgörande för hur vi på sikt skall få balans i svensk ekonomi. Här är det tyvärr så att den 10-procentiga ökning som prognostiseras i finansplanen nu närmast framstår som en from förhoppning. Dessa 10 96 mer än halveras av de socialdemokratiska reservanterna, och i den prognos som Ekonomiska Perspektiv nu gör blir det en ytterligare halvering av dessa siffror; man hamnar på 2 90. Till detta kan vi lägga den trendmässiga utvecklingen. Efter en uppgång med 40 26 under 1970-1974 och en stagnation de båda följande åren, alltså 1975 och 1976, har en dramatisk förändring inträffat. 1977 minskade industriinvesteringarna med 17 26. 1978 minskade de med 22 9 ytterligare. Den uppgång som skedde under 1979 och som nu kan förväntas för 1980 är mycket svag — 2 Jo för 1979 och kanske något liknande under 1980. Det innebär att investeringsvolymen vid 1970-talets slut är klart lägre än vid årtiondets början. Om vi enbart ser på de privata investeringarna har vi haft en nedgång eller stagnation ända sedan 1975. En stor del av de industriinvesteringar som skett under de senaste åren har nämligen gjorts inom den statliga sektorn. Det är i och för sig inget fel på de investeringarna, men det finns självfallet en tendens till att lönsamhetskraven har varit mindre på de investeringar som skett inom varven och inom SSAB och som haft till syfte att trygga sysselsättningen för framtiden. Varför har det då skett en nedgång i industriinvesteringarna, framför allt på den privata sidan? Huvudorsaken är naturligtvis en osäkerhet eller en pessimism beträffande framtiden, att investeringarna inte skall löna sig på sikt. Men lägg till detta några andra faktorer. På grund av de stora budgetunderskotten har vi fått en situation där staten går ut på lånemarknaden och ger mycket goda villkor. Skall staten låna ut 30, 40 eller 50 miljarder per år och en del av detta skall komma från hushållen och från den inhemska kapitalmarknaden, måste staten betala sådana räntor — ge sådana villkor — att avkastningskraven generellt ökar på kapitalmarknaden. Detta leder då i sin tur till att industriinvesteringar blir dyrare — eller snarast att kravet på avkastning på industriinvesteringarna ökar mot vad det var tidigare, och investeringarna blir då inte av. Det bör påpekas att socialdemokraterna under dessa år av stora budgetunderskott enbart har framfört förslag som naggar underskotten i kanten men som inte i grunden förändrar situationen. Den andra faktorn är att hushållssektorn håller på att försvinna eller minska på riskkapitalmarknaden, alltså på aktiemarknaden. Medan aktiernas andel av hushållssparandet 1975 var ungefär 5 20, hade andelen 1978 gått ned till 3 20, och det förefaller att vara en trendmässig minskning. Dessutom har företagen i Sverige en år från år minskande soliditet, en minskande andel eget kapital.

Det innebär att det kan vara svårt för företagen att sköta upplåningen utomlands, och det kan i sin tur påverka investeringsbilden negativt. Nu ligger inte lösningen på problemet i ett tvångssparande eller i löntagarfonder. De konkreta förslag till löntagarfonder som har framförts från socialdemokraterna och LO innebär att alla större svenska företag på ett decennium skulle få en och samma dominerande ägarkategori. Det skulle medföra en centralisering av beslutsmakten av ett slag som vi inte tidigare har sett och innebära en större risk för felbeslut. Vidare innebär ett tvångssparande att vi får en sorts dubbel kapitalmarknad — en för de tvångssparade medlen med ett lägre avkastningskrav och en annan för de pengar som hushåll eller kreditgivare av olika slag kan förfoga över fritt och där man ställer större krav på förräntning. Då ökar givetvis tendensen att pengar i än högre grad än i dag placeras samhällsekonomiskt olyckligt såsom i båtar, bönemattor, diamanter och antikviteter. — Vi kan nu se hur Diamanthuset börjar sätta upp sina annonser på affischpelare i Stockholm, vilket innebär att man i än högre grad vänder sig till småsparare och inte till dem som har mycket pengar. Vi vet att svenskarna 1978 spelade bort ungefär 5 miljarder kronor på penninglotter, vanliga lotterier, tips, trav och bingo. Dessa 5 miljarder skall jämföras med t.ex. den totala börsomsättningen samma år på 1,8 miljarder. Att detta är en fullständigt orimlig situation är lätt att inse. Den rimliga lösningen ligger naturligtvis i att minska diskrimineringen av riskkapitalet när det gäller sparande. Socialdemokraterna vill ha åtgärder mot spekulationer i fastigheter och realtillgångar och vill därför ha en skärpning av realisationsvinstbeskattningen. Om det innebär att man vill försöka föra in lös egendom i de nuvarande skattebestämmelserna för realisationsvinst tycker jag att det är någonting som vi bör pröva, även om vi vet att det är knepigt. Men annars är det rimliga att minska den skattemässiga diskrimineringen av vanligt hederligt sparande. Jag vill till sist ta upp en speciell fråga i den socialdemokratiska reservationen, nämligen den om vi behöver en skärpt valutareglering. Socialdemokraterna antyder — ”insinuation” är det ord som Arne Gadd själv använder — att den ökade valutautströmningen från de icke finansiella företagen inte enbart rör sig om tidsförskjutningar i handelskrediterna utan att det måste vara fråga om kapitalplaceringar och alltså brott mot valutalagstiftningen. Är det verkligen rimligt att göra det antagandet? I oljekrisens spår har följt en större valutaoro. Det är ingen slump att arbitrageavdelningarna, de som sysslar just med valutaaffärer, växt snabbast på de stora bankerna. Som påpekas av utskottsmajoriteten motsvarar ju tio dagars förskjutning i de löpande betalningarna 6,5 miljarder kronor. Nettoutflödet av kapital ryms således, säger utskottsmajoriteten, inom ramen för vad som kan förklaras av förskjutningar i betalningsterminerna. Detta är också högst rimligt. För Sveriges del är kanske det viktigaste att vi i och med utträdet ur valutaormen 1976 övergick från en fast till åtminstone en halvrörlig växelkurs inom ramen för valutakorgen. Det har lett till att banker och storföretag mer noggrant bevakar sina valutatransaktioner. Det lönar sig mer nu än förut. Det är t.ex. ingen tillfällighet att tidningen Dagens Industri nyligen börjat införa en veckolig valutaprognos, där sex banker ger prognoser för utvecklingen av våra vanligaste valutor. Också vi från utskottsmajoriteten tror att man behöver följa och titta litet noggrannare på frågan om valutautflödet. Det förutsätter vi att riksbanken kommer att göra. Det är ju en av riksbankens uppgifter. Vi har också en valutakommitté som bl.a. skall titta på de här frågorna. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tror att de ekonomiska problem som vi står inför i Sverige kräver att vi strävar efter en samsyn i analysen och att vi strävar efter ett större hänsynstagande till samhällets mest utsatta när vi genomför åtgärderna. En politik som skall strama åt — oavsett om det sker via penningpolitik, finanspolitik eller på annat sätt — och som inte strävar efter bredaste möjliga folkliga förankring kommer att sabotera sig själv och går inte att genomföra.

Fru talman! Keynes och Bertil Ohlin tillhör de stora i liberal idétradition och tillhör ju också dem — om det inte var just de — som utformade den moderna konjunkturteori som bygger på att staten via finanspolitiken, kreditpolitiken, penningpolitiken och valutapolitiken har ett ansvar för att skapa samhällsbalans och upprätthålla sysselsättningen. Vad vi lärde oss då var att det inte hjälper att skära ner standarden för dem som har det svårast i samhället när det går dåligt för Sverige. Då ökar eländet för människor. Då minskar också efterfrågan i ekonomin, och vi kommer in i en felaktig spiral. Det är det vi skall undvika. Det är också skälet till det som Arne Gadd förut talade om, nämligen att vi skulle behöva en oerhört mycket hårdare finanspolitik för att undvika en hård penningpolitik och att det skulle drabba väldigt många vanliga människor och innebära en sänkt standard och otrygghet. När det sedan gäller valutapolitiken har vi alltså ingenting emot att man ser på den. Det är självfallet att om det visar sig att det har skett en kraftig nivåförändring av valutautflödet, så måste riksbanken undersöka vad detta beror på — det är en av riksbankens primära uppgifter. Men det finns ingen anledning att utgå från att det här förekommer en svindel i flermiljardsklass, när det finns rimliga förklaringar.

Fru talman! Nu säger alltså Arne Gadd att man inte har några förslag till väsentliga förändringar i finanspolitiken i dag. Tidigare har man talat om att finanspolitiken inte används längre, utan att vi nu slagit in på Milton Friedmans penningpolitik. Men den kritiken faller, eftersom Arne Gadd inte vill använda sig av finanspolitiken i dagsläget. Då skulle förklaringen vara historisk — att Arne Gadd och hans parti under de senaste åren skulle ha velat föra en annan finanspolitik, som skulle ha medfört väsentligt lägre budgetunderskott. Han skulle då alltså ha fört en finanspolitik som inneburit väsentligt större åtstramningar på den offentliga sektorn eller väsentligt högre skatter. Ingetdera har föreslagits av socialdemokraterna, och därför menar jag att det är orimligt med den kritik som Arne Gadd för fram. Om valutapolitiken säger faktiskt utskottsmajoriteten att den förutsätter att riksbanken noga följer de frågor som här diskuterats och tar eventuellt erforderliga initiativ. Det säger vi just därför att vi har haft ett valutautflöde som har rimliga förklaringar. Men visar det sig att här har skett en nivåförändring, skall riksbanken självfallet titta på detta. Det är inte så konstigt, och det är inte heller den stora och grava skillnad som Arne Gadd vill göra det till.

Fru talman! Jag tycker att det är en oerhört viktig debatt som just har påbörjats, nämligen den om valutautströmningen. Arne Gadd redogjorde tidigare för hur mycket kapital som strömmar ut ur landet. De siffrorna förtjänar att upprepas: det är i dag mellan 400 och 500 milj.kr. per vecka som försvinner. Det innebär att under den tid som finansdebatten hittills har pågått har mellan 25 och 30 milj.kr. försvunnit ut ur Sverige genom företagens transaktioner. Det här fortgående gigantiska utflödet av kapital försöker den borgerliga regeringen och utskottets majoritet förringa i sin beskrivning av läget. Det försöker också Olle Wästberg förringa när han går upp och förklarar att riksbanken skall titta på det. Han säger att det är ett begränsat utflöde av privat kapital, och sedan hänvisar han till de löpande betalningarna. Men de löpande betalningarna är ju undantagna från valutaregleringen och kan i dag inte kontrolleras. Oavsett hur man ställer sig till detta faktum är det emellertid inte så att de löpande betalningarna är en tillräcklig förklaring till förskjutningarna i valutaströmningarna. Sett över ett längre perspektiv är det också uppenbart att det sker en omfattande kapitalflykt, som ökar för varje år. Vänsterpartiet kommunisternas krav på skärpt valutareglering och på att åtgärder måste vidtas mot kapitalexporten och industriutflyttningen avvisar finansutskottet med hänvisning dels till kapitalexportens förment ringa storlek, dels till att en utredning pågår. Nu fick vi höra ytterligare ett argument, nämligen att riksbanken skall ”titta” på det. Sanningen är väl snarast den att den borgerliga regeringen inte är beredd att vidta några åtgärder, att den inte ens har en uppfattning om kapitalexportens storlek. Nu kan man naturligtvis inte, fru talman, isolera valutautflödet och kapitalexporten från den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen i övrigt för. Erkänner man nödvändigheten av restriktioner och nödvändigheten av att sätta stopp för företagens transaktioner på detta område, så erkänner man också nödvändigheten av en kontroll av privatkapitalets agerande i olika avseenden. Därmed erkänner man nödvändigheten av en större planmässighet i samhället. Kapitalexporten hänger nämligen intimt samman med den kapitalistiska utvecklingen i övrigt. Det är en utveckling som inneburit att stora internationella truster i dag dominerar den kapitalistiska världsekonomin. Kapitalet försöker lösa den nuvarande krisen genom en fortsatt internationalisering, genom att upprätta ett internationellt produktionssystem som medeger planering och fördelning av resurser i global skala. De ekonomiska och politiska besluten flyttas alltså upp på en övernationell nivå under dessa multinationella bolags ledning och kontroll. Vpk har i sin stora ekonomisk-politiska motion särskilt framhållit att Sverige inte kan ses isolerat från den industrialiserade västvärlden i övrigt. Den kapitalistiska krisen är inte begränsad till vårt land och kan därför inte förklaras av ”ansvarslösa kommunalpampar”, som den borgerliga regeringen försöker få det till, av elaka oljeschejker eller av lönearbetarnas berättigade krav på kompensation för prisoch hyresstegringarna. Sverige ingår som en del av ett större system — ett system i kris. Sverige uppvisar emellertid några särdrag i denna krissituation. Och ett av dessa särdrag är just kapitalexportens utveckling. Samtliga kapitalistiska nationer karakteriseras visserligen av att de nationella produktionssystemen bryts ner, att de olika industrierna i ett land tenderar att arbeta sida vid sida som enklaver utan att ge några spridningseller länkeffekter till den övriga ekonomin inom landet. I Sverige är exportindustrins betydelse enligt vår mening i dag överbetonad. Samtidigt hävdar vi att exportindustrin visserligen är nödvändig och att vi också framöver måste ha en stor handel. Men exporten måste länkas in i andra banor till fromma för de breda befolkningsskikten och inte till förmån för de multinationella bolagens strävanden. Det är nödvändigt att förnya den svenska produktionsapparaten, och det kräver kapital, det kapital som i dag förs ut. Olle Wästberg redogjorde för hur industriinvesteringarna hade gått ned och menade att orsaken till det var en allmänt pessimistisk inställning. Jag tror det är att göra det väl enkelt för sig att försöka hänföra denna nedgång till något slag av trosvilja. Nedgången hänger självfallet samman med att företagen bedömer det som företagsekonomiskt mer lönsamt att investera i länder där man förtrycker all facklig verksamhet, där lönerna är låga och där dett.o.m. förekommer terror av olika slag mot lönearbetarna. Företagens profit blir därmed större. Samhällsekonomiskt blir det emellertid mycket allvarligt för Sverige att besluten på detta sätt får fattas i direktionsrummen. Investeringarna i Sverige framstår i dag såsom angelägnare än på länge, men de måste få ett nytt och kvalitativt annat syfte. I de högt industrialiserade länderna tagna såsom grupp har de utrikes strömmarna av investeringar och finansiellt kapital ökat kraftigt sedan slutet av 1960-talet. Så också i Sverige. Här har emellertid produktionsinvesteringarna inom landet samtidigt minskat. Antalet sysselsatta i de svenska företagens dotterföretag utom landet har ökat från 250 000 till 350 000 under loppet av sex år på 1970-talet. Samtidigt har jobben inom industrin i Sverige minskat kraftigt. De utlandsetablerade svenska storföretagen har i dag en fjärdedel av sina anställda utomlands. Det är en avsevärd uppgång. Nu säger finansutskottet att den utredning som har tillsatts för att se över de internationella investeringarnas effekter har svåra saker att analysera. Utredningen har uppenbarligen inte kommit längre än till att diskutera och samla in material. Utgångspunkten för utredningen förefaller dock — att döma av vad som här har sagts i dag och av vad som står i finansutskottets betänkande — fortfarande vara att vad som är bra för företagen är bra för landet. Därmed framhärdar finansutskottet i den tro som Gösta Bohman gav uttryck för så sent som i november i en debatt med Jörn Svensson, nämligen att de svenska företagens investeringar utomlands skapar sysselsättning också inom landet. Detta är en grov förenkling, för att uttrycka sig milt. Det finns inget automatiskt samband mellan dessa bägge faktorer. Utvecklingen i landet kan inte heller isoleras från kapitalets ökade koncentration och centralisation samt den tekniska utveckling som accelererar allt snabbare. Fru talman! Det stora valutautflödet på mellan 400 och 500 milj.kr. i veckan har inte bara återverkningar på produktionen med ty åtföljande utslagning och arbetslöshet. Det har också andra negativa effekter genom den finansiella kris som blir följden. Regeringen tror sig kunna bota denna finansiella kris genom räntehöjningar och åtstramningspolitik, en politik som lönearbetarna, pensionärerna, ungdomen och barnfamiljerna dyrt får betala i form av prisstegringar, högre hyror och minskat bostadsbyggande. Därtill kommer att spekulationen tar fart. Det enda recept som kan ge resultat i kampen mot denna kris, mot den utslagning och arbetslöshet som blir följden av den borgerliga regeringspolitiken, är den omläggning av hela den ekonomiska politiken som vpk har föreslagit i sin motion med därtill sammanhängande krav på en hårdare valutakontroll. Därmed, fru talman, instämmer jag i Jörn Svenssons yrkande om bifall till samtliga vpk-motioner.
Fru talman! Självfallet hänger kapitalexporten samman med vårt nuvarande ekonomiska system. Förutsättningen för frihandel och för utbyte med omvärlden är nämligen att vi också tillåter kapitalexport. Förutsättningen för ett fritt demokratiskt system är att människor har rätt att flytta från Sverige och då ta med sig en del av sina egna tillgångar. Det är en del av demokratin att inte bygga murar. Eva Hjelmström sade att de löpande betalningarna naturligtvis inte är en tillräcklig förklaring till valutautflödet. Jo, de är i och för sig en tillräcklig förklaring. Att tio dagars förskjutning i de löpande betalningarna motsvarar 6,5 miljarder kronor är ändå talande. Utträdet ur valutaormen har skapat en ny situation när det gäller företagens bevakning av sina egna kapitalströmmar och betalningar. Det gör att det är litet svårt att se så där väldigt dramatiskt på de siffror som hittills framkommit. Det kan visa sig att vi har fått en trendmässig förskjutning, att vi har fått en ny nivå. Då måste man titta litet noggrannare på valutatransaktionerna. Men vill man, som Eva Hjelmström antydde, ha en valutakontroll också av de löpande betalningarna, så innebär ju det att riksbanken eller vem det nu blir måste titta på tio miljoner transaktioner varje år. Vi skulle få bygga upp en jättebyråkrati som inte bara skulle försvåra internationell handel för Sveriges del utan också skulle försvåra åtskilligt för vanliga turister och andra som söker sig ut. Nu säger Eva Hjelmström att hon vill i och för sig ha mer av industriinvesteringar men att dessa skall vara av kvalitativt annorlunda inriktning. Är det kolkraftverken det? Men i sak måste vi ha mera av industriinvesteringar för att kunna exportera mera. Om vi, som Eva Hjelmström sade, skulle sluta att överdriva betydelsen av exportindustrin, så innebär ju det att vi minskar våra förbindelser med omvärlden. Det har nackdelar inte bara därför att vi då inte skulle kunna exportera för att finansiera vår import. Vi skulle behöva minska importen av mängder av för Sverige livsviktiga varor, inte minst olja, som vii ett framtida läge mycket väl kan bli mera beroende av, och väldigt många svenskar skulle få en lägre standard. Minskade förbindelser med omvärlden är någonting negativt också av det skälet att med handel följer också ett kulturellt utbyte och ett närmare samband mellan människor.

Fru talman! Olle Wästberg tycker inte att det är särskilt dramatiskt med utflöde av 12 å 20 miljarder ur landet årligen. Man frågar sig vilket skådespel Olle Wästberg vill se för att kalla det dramatiskt. Jag diskuterar nu inte den enskilda människans utförsel av någon tusenlapp. Vad jag diskuterar är de stora företagens utförsel av kapital ur landet, kapital som krävs här för att få till stånd en förändrad samhällsstruktur. Olle Wästberg säger att jag kräver kvalitativt annorlunda inriktning av investeringarna i landet, och det är helt riktigt. Vi har framhållit detta, vilket framgår av våra motioner. Vi vill ha en omläggning av den ekonomiska politiken inför 1980-talet. Vi vill ha en annorlunda investeringsinriktning, inte på kolkraftverk — det får stå för ettans och tvåans räkning —, men inom miljöområdet i övrigt kan jag tänka mig en rad industrier som skulle sysselsätta betydligt fler människor än den tunga produktion som förekommer i dag. Vi vill ha en industri som skulle skapa arbetstillfällen och som skulle innebära ett stopp för den omfattande folkutflyttning som blivit följden av såväl den socialdemokratiska som de borgerliga regeringarnas politik. Det stora valutautflödet kallar jag dramatiskt. Och vad värre är: Det kan komma att bli än större i framtiden på grund av den stora upplåning som företagen bedriver utomlands och som så småningom skall betalas tillbaka genom räntor, amorteringar och annat. Vad vi alltså har att vänta, om vi inte får till stånd en hårdare valutareglering och en större kontroll av företagens utförsel av kapital, är en än värre utslagning på arbetsmarknaden och än större räntehöjningar.
Fru talman! Ett valutautflöde på 10 miljarder blir dramatiskt om det är permanent, om det visar sig att utflödet år efter år ligger på en sådan nivå. Men det valutautflöde som vi hittills har haft har det funnits rimliga och naturliga förklaringar till. Det gör att vi måste titta närmare på det nuvarande utflödet, analysera effekterna och ta reda på vad det beror på. Det är bl.a. det som vi har riksbanken till. Det allvarliga uppträder om det visar sig att det sigt valutautflöde. Om vi skulle gå är fråga om ett kontinuerligt och trendmö vägen över ett införande av valutakontroll också på de löpande transaktionerna, skulle vi få bygga upp en omfattande byråkrati som varje år skulle kontrollera tio miljoner företagstransaktioner. Det skulle avsevärt försvåra våra möjligheter att över huvud taget bedriva handel med omvärlden. Eva Hjelmström har tidigare sagt att vi har haft för stor tyngdpunkt på exportindustrin. Vilka är då våra stora exportindustrier? Jo, det är skogsoch stålindustrin. Hur skall vi — vilket Eva Hjelmström vill — kunna undvika en befolkningsomflyttning, om vi lägger mindre tyngdpunkt på våra exportindustrier? Hur skall denna befolkningsomflyttning kunna undvikas, om vi lägger mindre tyngdpunkt på en del av den industri som just finns i t.ex. Norrland? En förutsättning för att vi skall kunna upprätthålla standarden för de mest utsatta grupperna i samhället och för att vi skall kunna fortsätta att bedriva en fördelningspolitik är att vi har de resurser som vi bl.a. får genom utrikeshandeln.
Fru talman! Å ena sidan förklarar Olle Wästberg i Stockholm att valutautflödet har helt rimliga och naturliga förklaringar. Å andra sidan säger han att riksbanken måste titta på orsakerna till utflödet. Jag måste då fråga mig: Vilka rimliga och naturliga förklaringar har finansutskottet eller Olle Wästberg givit? Jag kan inte finna annat än att den enda rimliga och naturliga förklaringen är den som jag gav i mitt anförande, nämligen att företagens och då framför allt storföretagens bedömningar att man tjänar mer pengar genom att flytta ut produktionen är orsaken till kapitalexporten. Om man tittar på utvecklingen av denna kapitalexport under en rad år, finner man att den hela tiden faktiskt har ökat. Det förefaller mig som om regeringen över huvud taget inte har något grepp om valutautflödet, och den verkar inte heller vara beredd att vidta några som helst åtgärder för att få stopp på det. Så till handeln med omvärlden: Jag sade tidigare att vi visst inser att Sverige också i framtiden kommer att ha ett omfattande handelsutbyte med omvärlden, om än med något annorlunda inriktning än i dag, då vi är hårt uppknutna till ett fåtal nationer. Men vi kan inte fortsätta att betrakta exportindustrin som den enda industri vi skall satsa på. Vi har sagt att vi måste satsa på vidareförädling av de produkter och råvarutillgångar som vi har inom landet, bl.a. skogen och malmen. Om den vidareförädling som i dag många gånger förläggs utomlands i stället förlades inom landet skulle en rad nya jobb skapas. Det skulle dessutom innebära att vi kunde få till stånd sysselsättning i exempelvis Norrbotten, Värmland och Blekinge — län som i dag är verkligt hårt drabbade av arbetslöshet.